Herr talman! Först en kommentar till herr Holmberg. Han gav ett mycket bra svar på min kommentar till vad högern egentligen sagt i bankoutskottet om avvägningsproblemet mellan industrins investeringsbehov och statens och kommunernas. Herr Holmberg använde mitt uttryck att det är fråga om en avvägning och inte det som finns i högerreservationen att stat och kommun skall anpassa sina investeringar till näringslivet. Då tycker jag att det var ett bra tillrättaläggande, och jag har intet att tillägga på den punkten. Statsrådet Wickman talade i början om den dämpning som skett i den ekonomiska konjunkturen i Västeuropa. Vi är givetvis alla medvetna om att en sådan dämpning har skett, men det hjälper ju inte, herr Wickman, om Sverige i detta försämrade läge ändå ligger en bra bit från toppen. Det är det vi gör. Herr Wickman fortsatte med att tala om att vi har en öppen ekonomi i vårt land och att vi är bundna av den internationella utvecklingen. Det är ett riktigt konstaterande. Jag tänkte på det när herr Wickman sedan kom in på ett av sina älsklingsteman, att tala om att mervärdeskatten inte löser alla problem. Vi hade en diskussion om detta i den handelspolitiska debatten i mars, där jag livligt instämde med herr Wickman om att medvärdeskatten verkligen inte löser alla problem. Den här bundenheten till utvecklingen gör att man finner det intressant att EEC-länderna är så övertygade om att det är nödvändigt med ett annat skattesystem än de har nu. Alla EEC-länder kommer att ha infört mervärdeskatt 1970, om alla prognoser talar rätt. Någon betydelse, herr Wickman, måste den ju ha, men att den inte skulle lösa alla problem för Sveriges del är alldeles uppenbart. Herr Wickman sade att den nuvarande omsättningsskatten inte är så dålig, utan om man ville sänka marginalskatten så kunde man ju höja omsättningsskatten. Herr Wickman glömmer bort att i varje fall vi i folkpartiet från början har sagt att omsättningsskatten är en dålig skatteform. Vi ville inte ha den. Det är ingen ny ståndpunkt från vår sida. Att bara höja omsättningsskatten, vilket tydligen ändå är ett alternativ för herr Wickman, tycker vi är orimligt. I marginalen gav herr Wickman ett mycket intressant besked beträffande nästa år. Socialdemokraterna tänker inte då komma med något förslag till förbättring av barnfamiljernas läge. Det är den enda slutsats jag kan dra av herr Wickmans kritik mot att folkpartiet och centerpartiet sagt att detta är nödvändigt. Det är bäst, sade herr Wickman, om man investerar sig ut ur den konjunktursvacka som vi befunnit oss i några år. Det är också ett riktigt konstaterande. Det är då tyvärr rätt allvarligt att industrins investeringar inte kommer att öka under 1967 i jämförelse med 1966. Den utväg statsrådet Wickman tycker är bäst finns tydligen inte öppen. Då uppkommer frågan: Vad tänker regeringen göra i det sammanhanget, t.ex. för att öka möjligheterna för industrins självfinansiering? På den punkten har regeringen inget program. Den är fullständigt handfallen. Regeringen konstaterar bara att det här inte är bra, men vad man skall göra åt det vet den inte. Så var det frågan om det personliga sparandet. Herr Wickman trodde sig meddela en nyhet, när han sade att det personliga sparandet verkligen har stigit under 1960-talet, jämfört med 1950 talet. Nyheten var inte stor, eftersom jag några minuter tidigare just påpekat detta. Men, statsrådet Wickman, nu har ju den uppåtgående trenden brutits. Då uppkommer frågan: Vad tänker regeringen göra för att se till att det personliga sparandet får en chans att öka igen? Oppositionen har klart redovisat sina förslag på den här punkten. Vi diskuterade dem i samband med behandlingen av ett utlåtande från bevillningsutskottet för några veckor sedan. Herr Wickman säger bara att han inte tror på våra förslag. Det är naturligtvis tillåtet. Men vad tror herr Wickman på i stället? Vad har regeringen för program? På den punkten kommer tydligen 1967 års vårriksdag att sluta med konstaterandet att regeringen inte har något program. Herr Wickman sade att det inte är så lätt att stabilisera priserna. Man skall inte förtröttas, om det inte går första året, sade han vidare. Nej, det kanske man inte skall göra. Emellertid har vi ju haft en oavbruten penningvärdeförstöring under hela efterkrigstiden, en penningvärdeförstöring av stora mått. Ingen tror att vi skulle kunna ha orubbligt penningvärde, och det är inte detta vi diskuterar, men om man, som herr Wickman säger, inte skall bli trött första året, så undrar jag: När tänker regeringen starta kampanjen mot förstöringen av penningvärdet? Man tänker tydligen inte starta nu. Enligt prognoserna skall priserna stiga mera under 1967 än under 1966. Skillnaden är inte stor, men det är i varje fall ingen förbättring. När skall man då starta? Eller är .det så, statsrådet Wickman, att tre procents årlig prisstegring, som herr Sträng sagt sig kunna tolerera, är stabilisering av penningvärdet? Det innebär ju att på tre år försvinner var tionde krona i de svenska medborgarnas portmonnäer. Är detta regeringens stabiliseringspolitik? Då är det nog nödvändigt att tala om att man inte skall bli trött.

Herr talman! Statsrådet Wickman gav inledningsvis en liten redogörelse för en del andra länders utrikeshandel såsom någon sorts ursäkt för förhållandena i Sverige. Jag skulle vilja göra ytterligare jämförelser i detta fall. Den svenska exportens andel av bruttonationalprodukten är inte så stor jämförd med andra mindre industriländer. Beräknad enligt rent internationella metoder var procenttalen år 1963 i löpande priser för Nederländerna 51, Ang. den ekonomiska politiken, m.m. Norge 41, Schweiz 40, Belgien 37, Danmark 31, Sverige och Österrike 25 samt Finland 24. Procentsiffran för Sveriges del är alltså inte särskilt hög jämförd med andra mindre länder. Statsrådet Wickman sade ytterligare, att vi inte skulle tala så mycket om Norge. Jag tycker faktiskt att detta yttrande är rätt intressant, ty värre olyckskorpar än de svenska socialdemokraterna när den socialdemokratiska regeringen i Norge fick avgå och en borgerlig regering trädde till kan man inte tänka sig. Inom svensk socialdemokrati sades det, att det skulle vara alldeles omöjligt att föra någon ekonomisk politik i Norge när landet inte längre hade en socialdemokratisk regering. Hur har det gått? Jo, det har egentligen gått bättre än tidigare på många sätt. I den svenska finansplanen talas det om att expansionen har gått snabbast i Nordamerika. Man visar sedan på Frankrike och Italien men även på Norge. Det bör då betoras att det alltså inte blev såsom socialdemokraterna hade förutspått, utan att utvecklingen i Norge gått bra. Statsrådet Wickman gjorde ett intressant uttalande om investeringarna. Han gav en viss bild av dem, dock en ofullständig bild. Vad hände under åren från 1961 fram till 1965? Jo, då stod industrins investeringar stilla, utan att regeringen försökte göra någonting åt det. Där har vi en av nyckelorsakerna till de följder vi sedan fick i betalningsbalansen. Man kan inte förbise detta. Vid den tidpunkt då investeringarna stannade på samma nivå för industrins del, tröstade sig finansministern i varje fall i finansplanen med att investeringarna på det allmännas område och bostadsinvesteringarna hade ökat. Det var alltså under första delen av 1960 talet. Under den senare delen av 1960 talet, den del som nu representeras av statsrådet Wickman, går man motsatta vägen och konstaterar att bostadsinvesteringarna nu har ökat så mycket att nu måste industriinvesteringarna förbättras. Under den första delen av 1960-talet användes en metod, och under den senare delen användes en annan metod. Jag vill mycket starkt understryka industriinvesteringarnas stora betydelse. Jag beklagar, som jag sade i mitt första anförande, att medan man hade hoppats på en 3-procentig ökning investeringarna nu kommer att stanna på samma nivå som tidigare. Statsrådet Wickman var optimistisk beträffande löneglidningen. Vi kan notera resultaten. Lönesumman ökade med 10,5 procent år 1966. Det beräknas att den i år skall stiga med 9 procent, vilket inte är någon större skillnad. Några förbättringar på detta område har alltså inte åstadkommits. Åtgärder mot prisstegringarna genomförs enligt statsrådet Wickman på lång sikt och inte så snabbt. Nej, snabbt vidtages de säkerligen inte. Vem är det som har drivit en politik så att vi har kommit i den nuvarande situationen? Av statsrådet Wickmans anförande skulle man kunna få den känslan att den nuvarande regeringen har tillkommit i förra veckan eller att den för en kort tid sedan övertagit någon sorts konkursbo från någon annan, där det tar lång tid att rätta till alltsammans. Det är dock herrarna själva i den socialdemokratiska regeringen som har drivit en sådan politik att vi har fått denna prisstegringstakt. Nu skall ni alitså fortsätta mot nya djärva mål, d. v. s. rätta till det som ni tidigare har gjort felaktigt. Beträffande statsfinanserna vill jag erinra om vad statsrådet Wickman sade, nämligen att det skulle vara liksom en klarare pedagogik att göra denna sammankoppling av omsättningsskattehöjningen och =: investeringsbanken. Tänk, jag tycker precis motsatsen. Det bidrog väl tvärtom till att fördunkla hela debatten att man kopplade ihop de båda sakerna. Omsättningsskattehöjningen är en uppsugning av köpkraft. Inrättandet av investeringsbanken till för ju inte kapitalmarknaden mer kapital, eftersom staten måste låna så mycket mera. Vi accepterar investeringsbanken, men dock inte den motivering för densamma som anförts. Jag noterar med tillfredsställelse statsrådet Wickmans uttalande, att en flerårsbudget kan tänkas bli fallet någon gång i framtiden. Det vore glädjande, om så kunde ske. Att vi inte kan sänka skatterna omedelbart eller göra andra förbättringar är klart — när budgeten har blivit så pressad upp till toppen som den varit, med skattehöjningar på 650 miljoner, då är det inte lätt att föreslå eller genomföra något ytterligare. När det gäller barnbidragens höjning etc. skulle jag vilja fråga statsrådet Wickman: Är det riktigt att i en pressad situation skaffa pengar, så att säga, genom att icke ge barnfamiljerna kompensation för de höjningar dessa fått vidkännas på annat sätt? Är det barnfamiljerna, som skall bära vårt lands ekonomiska besvärligheter, genom att man underlåter att kompensera deras högre utgifter? Ja, är detta socialdemokratisk politik av i dag, då blir man faktiskt litet förvånad. De höjningar vi föreslagit skall kunna finansieras, sade statsrådet. Ja, vi skall väl hoppas på en någorlunda hygglig produktionsökning, som ger oss vissa resurser, och då blir det en fråga om hur man disponerar de resurserna. Jag blev också litet förvånad när det gällde mervärdeskatten. Har regeringen fått en annan syn på den? Vi kommer ihåg att finansministern nogsamt underlåtit att ta avstånd från en mervärdeskatt. Den har vi »under övervägande», har han sagt, och aldrig avböjt den. Men i dag lät det ju som om statsrådet Wickman mera bestämt avböjde mervärdeskatten. Vilken är situationen av i dag? Skall vi diskutera företag, investeringar och skatter, bör vi nog inte ta det fullt så ytligt. Man bör erinra sig Ang. den ekonomiska politiken, m.m. vad Landsorganisationen vid något tillfälle sagt: en företagsbeskattning blir, vilken form den än får, ofta en omsättningsskatt därför att kostnaden läggs ut på de varor som produceras — därmed har vi en omsättningsskatt. Därför bör man nog litet mera ingående diskutera vad som egentligen blir resultatet om man befriar företagen från en viss del av omsättningsskatten. Vad vill oppositionen? frågade statsrådet. Ja, vi har presterat en del punkter som jag visat på. Men statsrådet Wickman sade, att socialdemokratin med kraft skulle fortsätta den politik som har drivits tidigare. Vad är det för sorts politik? Är det den lapp-politik som har förekommit tidigare? Jag vill sluta med att säga, att felet givetvis är att regeringen lägger upp ett program som är för stort och som det inte går att genomföra. Då måste riksbanken strypa åt med kreditrestriktioner och en hel del annat, som förrycker handlandet. Det centrala i hela den nuvarande regeringspolitiken är att den icke är välplanerad och egentligen inte har några framtidsvyer att visa på.

Herr talman! Statsrådet Wickman använde, som jag tyckte, en nyckelformulering beträffande regeringens inställning till den närmaste ekonomiska framtiden, då han sade att regeringens uppfattning var att man skulle »investera sig bort» från bristen i betalningsbalansen. Sedan försökte statsrådet Wickman visa att den politiken hade genomförts med stor framgång 1966, att den privata konsumtionen minskat, att näringslivets investeringar ökat och att kommunala och statliga investeringar hållits tillbaka. Jag vill inte på något sätt bestrida att statsrådet Wickman riktigt refererade föreliggande material, men det allvarliga är att situationen för 1967 och 1968 ju inte alls täcktes av statsrådet Wickmans anförande. När det gäller innevarande år vet vi, att industrins investeringsvilja inte är sådan att investeringarna ökar i önskvärd takt. Då frågar man sig: Hur skall den socialdemokratiska regeringen kunna påverka denna vilja? är inte det hela en fråga om tilltro till regeringens ekonomiska politik? Om allt flera människor i landet medvetet eller undermedvetet känner att regeringen inte har grepp över den ekonomiska framtiden, så är det klart att detta avsevärt påverkar investeringsviljan. Så säger statsrådet Wickman: Vi har aldrig sagt att återhämtningen skulle gå snabbt. Vilka är »vi»? Är det statsrådet Krister Wickman, eller är det statsrådet Krister Wickmans medhjälpare, eller är det regeringen? Är det regeringen som statsrådet Wickman menar så talar onekligen denna regering med skilda tungor. Vi som var med i valrörelsen år 1966 fick mången gång höra om den snabbhet, med vilken ekonomin skulle återhämtas här i landet. Går man till Kungl. Maj:ts proposition nr 125, alltså kompletteringspropositionen, finner man även där uttryck för en besvikelse över att återhämtningen inte har gått så snabbt som man tydligen hade tänkt sig.

Statsrådet Wickman säger att han tror att vi är på väg in i en begynnande prisstabilitet. Jag hoppas verkligen att herr Wickmans tro kan för sätta de berg som hindrar en sådan utveckling i det här landet — de berg som är skapade av den socialdemokratiska regeringen. När statsrådet vidare bollar med siffror om den tänka prisökningen för nästa år bygger de på oförändrade skatter. Skall vi vara realistiska — och det har vi anledning vara i denna riksdag när det gäller skattefrågorna — får vi väl räkna med en proposition om skattehöjning även nästa år, och då går naturligtvis även priserna och kostnaderna upp mera än vad prognoserna har angett. Statsrådet Wickman tycker inte om den teknik jag använder när jag ställer frågor till statsrådet. Själva tekniken är det väl inte mycket att bråka om. Frågornas innebörd är ju ändå det avgörande! Det verkar som om herr Wickman inte vill svara på de problem som jag tog upp, nämligen hur herr Wickman ser på samspelet mellan teknik och forskning å den ena sidan och ekonomisk utveckling å den andra. Anser statsrådet Wickman att skatteutvecklingen i detta samspel inte har någon betydelse? Det är ju den avgörande frågan. Jag preciserade frågan ytterligare när jag undrade hur herr Wickman, som nu för första gången verkligen uppträder i en skattedebatt i statsrådsegenskap, ser på de skattepolitiska sammanhangen och deras förhållande till de nuvarande ekonomiska svårigheterna och den framtida ekonomiska bedömningen. Det är riktigt att huvudingrediensen i högerpartiets ekonomiska förslag är att påbörja sänkningen av skatteskalorna, och detta påbörjande leder till en effekt på statsbudgeten av 200 miljoner kronor för nästa budgetår. Den skattesänkning som vi har föreslagit i år betyder för helt budgetår 700 miljoner kronor. Den miljardsiffra som herr Wickman nämnde är uppenbarligen gripen ur luften; den verkliga siffran är 700 miljoner kronor. I själva verket skulle hela denna skattesänkning kunna ha rymts inom vår budget redan för det budgetår vi talar om utan någon nämnvärd försämring av budgetbalansen i förhållande till regeringens budget. Nu ställs emellertid inte det kravet p. g. a. budgettekniska skäl. Jag har anledning att här fråga: Har verkligen inte herr Wickman upptäckt att skatteprogressionen betyder någonting för inflationsutvecklingen? Är det bara Arbeiderpartiet i Norge som har upptäckt detta sammanhang? Är den svenska regeringen fortfarande bunden till det Wigforsska tänkandet på denna punkt, så att den blundar för den förändrade verklighet som inträtt i detta avseende? Herr Wickman tog slutligen i en ganska stor del av sitt anförande upp frågor om synd och moral. Det verkade inte lika övertygande som när statsminister Tage Erlander i indignationspatos talar om dessa två begrepp! Nej, sanningen är väl den, att det onekligen är regeringen som haft de flesta tillfällena till synd och det vore synd att säga att regeringen inte begagnat sig av dessa möjligheter. Men det kanske skedde i pedagogiskt syfte, t.ex. när det gällde genomförandet av omsättningsskatten och inrättandet av investeringsbanken? Uppriktigt sagt kan det bli något för mycket av pedagogik även i riksdagen. När nästa skatteförslag kommer på riksdagens bord måste vi alltså fråga oss, om det är framlagt i pedagogiskt syfte eller om det är ett sakligt grundat förslag.

Herr talman! Det som herr Dahlén anförde föranleder mig inte att närmare gå in på de internationella jämförelserna. Jag vill bara upprepa att tillväxttakten i de västeuropeiska ekonomierna är långsammare 1967 än 1966 och även långsammare 1966 än 1965. Man kan naturligtvis alltid plocka ut ett enstaka land som på grund av sitt speciella utgångsläge har en högre tillväxttakt. Detta ändrar inget i denna bild. Jag vill också upprepa att Sverige ligger väsentligt över genomsnittet för Västeuropa. Jag skulle emellertid inte ha gått in på detta om inte herr Dahlén och även herr Bengtson hade tagit upp det norska exemplet. Jag tror att detta sätt att argumentera verkligen inte för oss närmare några sakligt riktiga lösningar. När det gäller mervärdeskatten var det egentliga syftet med mitt inlägg inte att göra gällande att vi har bestämt oss för att aldrig införa en sådan skatt utan jag ville varna för den övertro på och den överdimensionering av mervärdeskattens betydelse, som jag tycker att diskussionen hittills har lidit av. Men eftersom såvitt jag förstår både Herr Dahlén och herr Bengtson höll med om detta kanske vi i fortsättningen kan föra resonemanget om mervärdeskattens föroch nackdelar på ett något lugnare sätt. Herr Dahlén säger att EEC-länderna inför en gemensam mervärdeskatt. Det är riktigt att det finns principbeslut om detta och det finns väl all anledning att tro att de också kommer att genomföra det år 1970.

Ett gemensamt mervärdeskattesystem är ur denna synpunkt naturligtvis till stor fördel jämfört med det mera okontrollerbara utjämningsskattesystem som man tidigare lidit av i Västeuropa. Jag vill så ta upp prisstabiliseringen igen. När jag framhållit att det tar tid att genomföra denna frågar herr Dahlén när man skall börja. Herr Dahlén, det är ett problem som vi nu har i den svenska ekonomin — det vet herr Dahlén mycket väl — nämligen att den svenska prisoch kostnadsutvecklingen under de senaste två åren har skilt sig ifrån vad som i genomsnitt har gällt i andra länder. Detta är naturligtvis vårt huvudproblem, det är det som vi nu är på väg att rätta till. Också herr Dahlén sade att vi kanske inte kan räkna med total prisstabilisering i de moderna fullsysselsättningsekonomierna, även om — jag vill erinra om det — prisstabiliteten har fått en starkt ökad prioritet i samtliga länder. Men det är just det, herr Dahlén, som finansministern också sade, när han preciserade prisstabiliteten till två å tre procent prisstegring per år, en precisering som kanske tydligen — som det visar sig i efterhand — var uttryck för en alltför hög tilltro till den politiska debattmoralen i detta land. Man har nämligen sedermera citerat detta som tre procent — ibland har jag hört representanter för herr Dahléns parti göra en förskjutning till tre å fyra procent. Vad menar herr Dahlén med att total prisstabilisering inte är möjlig? Skall herr Dahlén ha en annan siffra, kan man naturligtvis välja vilken siffra som helst. Det viktigaste är att man har problemets karaktär klar för sig. Herr Bengtson, det är mycket lätt att leta upp länder som har högre exportkvot än den svenska. Jag vill inte säga att det är något speciellt att skryta med om man har hög exportkvot eller utrikeshandelskvot. Med mitt inlägg ville jag bara säga att alldeles oberoende av hur höga kvoter andra länder har skapar det förhållandet att låt mig säga hälften av vår industriproduktion avsättes på utländska marknader en viss restriktion när det gäller utformningen av vår ekonomiska politik. Jag vill verkligen inte att vi skall driva de internationella jämförelserna därhän att vi tävlar med varandra om de högsta exportkvoterna. Det kanske inte heller herr Bengtson vill göra. Den norska regeringen skall vi väl inte prata mycket mera om. Vad man kan säga om den norska regeringen utan att gå in på dess politik i detalj är naturligtvis att den nya regeringen i varje fall hittills i stor utsträckning har följt den gamla regeringens politik och lagt fram förslag som var under utarbetande under den förutvarande regeringens tid. Det är naturligt att det är så. Skulle vi — vilket Gud förbjude — råka ut för samma kalamitet att få en ny regering i detta land är jag övertygad om att den nya regeringen kommer att till 95 procent åtminstone under det första året föra en socialdemokratisk politik. Det finns en tröghet i vårt liv, herr Bengtson, som gör att vi är bundna till det förflutna, vare sig vi vill eller inte. Så gäller det regeringens politik i fråga om industriinvesteringarna. Där gjorde herr Bengtson en oförsiktig historieskrivning när det gäller 1960 talet. Han sade att industriinvesteringarna har legat konstanta från 1961 till 1965, och då gjorde regeringen ingenting. Jo, herr Bengtson, regeringen gjorde en del, fastän herr Bengtson tydligen har glömt bort det. Investeringsfonderna frisläpptes 1962 och 1963 och år 1964 infördes en speciell skattereduktion för företagens maskininvesteringar. Nog har vi utsatt industrins investeringsvilja för en serie duschningar under dessa år.

Därför bör man aldrig ha ambitionen, att investeringarna skall nå en fixerad summa ett visst år och sedan säga: Jaha, det gick inte, politiken har misslyckats! Så enkelt är det inte, herr Bengtson, herr Dahlén och även herr Holmberg, när det gäller att bedriva investeringspolitik. Det var också rätt avslöjande när herr Bengtson här tog upp frågan om barnfamiljerna.

När jag då kom med mitt i en ekonomisk debatt naturliga påpekande med anledning av detta så står man bara upp och säger, att det är djupt omoraliskt att just barnfamiljerna skall bära kostnaderna. Man menar, att det nog skall bli produktionsökningar som skall göra att vi kan klara betalningen av en sådan reform. Nej, herr Bengtson, mera klarhet i beskeden tror jag denna kammare och även herr Bengtsons väljare skulle uppskatta. Det här med snabbheten, herr Holmberg, kanske vi inte skall fortsätta att diskutera. I kompletteringspropositionen för ett år sedan, alltså 1966, sade finansministern att 1970 var den tidpunkt som man kunde ställa som mål och som man också relastiskt kunde nå, då balansen skulle vara återställd. Detta var alltså ett regeringsuttalande och inte, som jag trodde tidigare, ett uttalande av långtidsutredningen. Att man under valrörelsen i fjol registrerade de förbättringar, som hade inträffat under året, är väl ändå inte så konstigt, men att man därvid skulle ha ställt i utsikt något annat tidsprogram än det som regeringen gjorde i sitt offentliga dokument känner jag inte till. Man kan väl ha rätt att säga att den snabba förbättringen under 1966 inte fortsätter under 1967 och att man i och för sig kan beklaga detta utan att där med ha svikit något löfte. Jag förstår inte herr Holmbergs resonemang på den punkten. Men jag vill göra det tillägget, att jag mot bakgrund av vad som hänt sedan kompletteringspropositionen gjordes tror att vi kanske har anledning att skriva förnöjdare — om nu herr Holmberg tror att en socialdemokrat kan bli förnöjdare än han brukar vara — om bytesbalansens utveckling 1967, än vad vi har gjort i kompletteringspropositionen. Jag vet inte om herr Holmberg hade trott att vi skulle starta en lång diskussion om den tekniska utvecklingens och forskningens betydelse för vår ekonomi och hur detta påverkar vår ekonomiska politik. Herr Holmberg preciserade frågan till hur vårt skattesystem påverkar den tekniska utvecklingen och den tekniska forskningen samt över huvud taget forskningens betydelse som väsentlig produktionsfaktor i vår ekonomi. Jag vill då gärna upprepa vad jag har sagt till företrädare för industrin, nämligen att jag tror att — om det är detta som nu herr Holmberg menar — man i alldeles för hög grad betraktar skattefavörer som ett avgörande medel för att få fram det forskningsoch utvecklingsarbete vid våra företag som man bedömer som önskvärt. Jag må bekänna min okunnighet, men jag vet inte i vilken grad dessa krav att införa ett generösare avdragssystem för forskningsutgifter för företag har återspeglat sig i motioner här i riksdagen. Jag skulle i och för sig kunna utveckla argumenten för denna ståndpunkt rätt länge, men jag skall avstå ifrån det Generella skattelättnader är inte det mest effektiva och mest produktiva sättet att få fram de forskningsoch utvecklingsprogram som — det är jag övertygad om — blir nödvändiga för att hålla den innovationstakt som är nödvändig i svensk industri. Jag tror i stället att preciserade och målbundna utvecklingsprogram, ofrånkomligen med staten som engagerad part, är en väsentlig motor i vår ekonomiska utveckling. Vi har haft det beträffande atomprogrammet, och vi har haft det t.ex. vid utvecklingen av flygplanet Viggen. Vi kan diskutera olika synpunkter på det flygplanet, men vad vi inte kommer ifrån är att själva tekniken att driva fram en avancerad produkt visar sig ha oerhört stora, indirekta effekter på den svenska industrins tekniska nivå och därmed dess konkurrenskraft. Jag tror att vi har anledning — och vi har förresten redan beslutat om det — att i direkt samarbete med industrin undersöka vissa centrala, teknologiska fält för att se om svenskt näringsliv och svensk ekonomi över huvud taget har intresse av att vi satsar på bestämda utvecklingsprogram. Det kommer att kosta pengar, herr Holmberg, och ur den synpunkten är det naturligtvis en skattefråga, men jag hoppas få tillfälle återkomma till detta om möjligt redan i nästa års budget. Det vore naturligtvis roligt att avge en skattepolitisk deklaration eftersom det är den första ekonomiska debatt där jag får företräda regeringen. Jag skall emellertid avstå från detta. Jag vill gärna rent personligt säga att ett annat skattesystem sor på ett enklare sätt nådde de fördelningsresultat som vi når med vårt nuvarande system naturligtvis skulle vara en mycket stor fördel. Vi är inte så konservativt förälskade i vårt nuvarande skattesystem, herr Holmberg, att vi inte kan tänka oss rätt radikalt nya tankar, men de tankarna, herr Holmberg, kommer inte att följa skatteberedningens och herr Holmbergs banor. I det avseendet vill jag endast påpeka för herr Holmberg och kammaren att det föreligger en egendomlig inkonsekvens i herr Holmbergs hela skatteresonemang. Det är självklart att kompensationstänkande och kompensationskrav spelar en mycket stor roll och har en betydande genomslagskraft i ett genomorganiserat samhälle där kravet på full sysselsättning har en tyngd och en politisk basing av sådan styrka som vi har i vårt land. Men varför, herr Holmberg, skall dessa kompensationskrav endast komma in i det resonemang som herr Holmberg nu för när det gäller den direkta skatten och innebära kompensation för marginalskatteeffekter, d.v.s. SACO-resonemanget, när vi har precis samma kompensationstänkande och möjlighet till kompensationstänkandets genomslag när det gäller de indirekta skattehöjningarna? Det är ju de diskussionerna vi har haft tidigare när det gäller omsättningsskatten som en inflationsbekämpande metod. Det system som herr Holmberg arbetar med måste, såvitt jag förstår, innebära att en sänkning av marginalskatterna och en sänkning av inkomstskatterna betyder — om man inte förutsätter en helt annan statsutgiftsutveckling än vad herr Holmberg har någon möjlighet att genomdriva — en väsentlig höjning av den indirekta beskattningen, och då har vi kompensationstänkandet kvar den vägen. Så enkelt är det alltså inte, herr Holmberg. Sedan vill jag gärna, för att rätt skall vara rätt, säga att jag borde ha varit mera utförlig när jag talade om 1 000 miljoner kronor som inkomstbortfall till följd av högerns skatteförslag. 1090 miljoner är inte effekten av marginalskatteändringen, utan det är 725 miljoner. I den totala miljarden ingick också effekten av högerns övriga skatteförslag.

Herr talman! Statsrådet Wickmans andra anförande var så neddämpat i olika avseenden, att meningsskiljaktigheterna kanske inte blir så skarpa. Beträffande mervärdeskatten återgick han till den gamla positionen, d.v.s. att man kan tänka sig en sådan. Den hade inte så stora olägenheter, utan tvärtom skulle det kunna finnas fördelar också. Vi behöver inte diskutera de norska exemplen ytterligare. Men vi har ständigt överhopats av dem tidigare, och därför är det kanske inte så underligt om de har tagits upp här. Norge har ju ingen arbetslöshet och en produktionsstegring som är större än den svenska. Man kan därför inte säga att det har gått så illa som spådomarna förutsade. Statsrådet Wickman menade att Norge för en 95-procentig socialdemokratisk politik. Då måste det vara mycket lugnt och fridfullt i Norge, ty då har socialdemokraterna praktiskt taget ingen anledning alls till opposition! Jag tror inte det är på det sättet — det är inte så lugnt att Norge styres nästan fullständigt fritt från opposition. Att vi i Sverige med en annan regering också skulle föra en 93-procentig socialdemokratisk politik, är nog en alltför optimistisk tanke från statsrådet Wickmans sida. Vi skulle inte göra det om den nuvarande oppositionen får regeringsansvaret. Frågan om industriinvesteringarna är så betydelsefull att jag vill tillägga något om dem. Det är säkert riktigt, som statsrådet Wickman sade, att det har vidtagits vissa åtgärder. I så fall måste det ha varit i så liten utsträckning att de inte gav någon nämnvärd effekt eftersom, som jag sade, dessa inte steg under tiden 1961—1965. Frågan är också, om man kan främja industriinvesteringarna med politiska medel. Något måste dock göras åt dem. En annan sak, som jag vill erinra om, är räntepolitiken. Jag tror det var Keynes som fällt yttrandet, att en hög räntepolitik är investeringshämmande. Den kan, som han säger, medverka till att man behåller en s.k. konservater, d.v.s. maskiner och annan utrustning som inte är i det skick de borde vara, men som man, på grund av hög ränta, behåller. Jag skall till slut säga några ord om barnfamiljerna. Centerns första punkt beträffande barnfamiljepolitiken — är kompensation för deras ökade kostna der, Inte ens på den punkten vill alltså statsrådet Wickman göra någonting. Då blir resultatet det, som jag förut sade, att barnfamiljerna får vidkännas svårigheter genom en sänkt levnadsstandard, på grund av att de icke får kompensation för de ökade kostnaderna.

Herr talman! Jag kanske inte hade väntat mig att statsrådet Wickman skulle ta upp någon större diskussion om den tekniska utvecklingen och forskningen kontra den ekonomiska politiken. Jag tycker nog att det för honom, som ekonomioch näringsminister, borde ha legat närmare till hands att utveckla de sammanhang det här gäller. Att vara näringsminister eller ekonomiminister är ju inte detsamma som att vara en fiskal finansminister, som i första hand skall försöka få in så mycket pengar till staten som möjligt för att täcka utgifter, som de andra departementscheferna vill ha.

Men statsrådet Wickman nämnde på denna punkt ingenting om huruvida detta kommande förslag även innebar att man tog hänsyn till de människor — de hjärnor och den utbildning av människorna — som fordras för att man skall få fram de mänskliga initiativ som fordras för att vi skall kunna klara detta problem. Sedan tog statsrådet Wickman upp frågan om kompensation. Varför skall man bara tala om kompensation för de direkta skatterna, varför talar man inte om kompensation för de indirekta skatterna undrade han. Men det har vi ju gjort under decennier i denna kammare! Riksdagen har ju gång efter annan i samband med höjningen av omsättningsskatten just ordnat kompensation för de inkomsttagare som särskilt hårt drabbas av den höjda indirekta beskattningen. En annan sak är att regeringen i år inte tog upp denna fråga och alltså inte beredde någon kompensation för några inkomsttagare alls för den höjda omsättningsskatten. Men därmed avvecklar man naturligtvis inte hela problemet. Nej, jag kan inte komma ifrån att det nya i situationen just är att löntagarorganisationerna börjat diskutera en form för kompensation för den höjda marginalskatten och de höjda direkta skatterna. Det är ju det nya inslaget, det nya ytterligare motivet som kan anföras för att vi nu måste ompröva de direkta skatterna och få fram en sänkning av dem. Statsrådet Wickman säger att »>vi i regeringen kan tänka oss radikalt nya tankar i fråga om skattepolitiken, men vi kommer inte att följa skatteberedningen».

Herr talman! I stor utsträckning skall jag överlämna åt herr Lundström att med statsrådet Wickman diskutera mervärdeskatten och dess olika detaljer. Det är en mycket stor och väsentlig fråga. Det är bara en enda kommentar som jag vill göra till vad statsrådet anförde. Han sade att det förhållandet, att man tänker införa mervärdeskatt inom EEC, inte är uttryck för någon förkärlek just för denna skatt utan har sin grund i att man vill ha ett enhetligt varuskattesystem. Men, statsrådet Wickman, detta var väl ändå ett alltför förenklat resonemang. Varför har man bland alla möjliga och omöjliga skattesystem just valt mervärdeskattesystemet? Kan det möjligen inte vara så, att det systemet vid undersökning har visat sig vara bättre än andra tänkbara, bättre än det system med omsättningsskatt som vi nu har i Sverige. Om det förhåller sig så, är ju frågan inte särskilt liten. I övrigt skall jag, herr talman, inte uppehålla mig vid detta spörsmål utan föreslår att statsrådet Wickman har en debatt med herr Lundström på denna punkt.

Herr talman! Jag vet faktiskt inte vad herr Bengtson syftade på när han talade om att det skett en neddämpning i mitt andra anförande jämfört med mitt första.

Men är det meningsfullt att driva ekonomisk diskussion på det sättet att man plockar ut grupp efter grupp i det svenska samhället, om vilka vi alla anser att det är angeläget att de får högre inkomster, utan att sätta in frågan i sitt ekonomiska sammanhang? Herr Bengtson, det är att göra Önskelistor, inte att driva politik. Herr Holmberg preciserade vad han hade velat ha för slags diskussion om teknisk utveckling och statlig forskningsoch industripolitik i det nya skede vi befinner oss i till att i ett väsentligt avseende gälla skattesystemets effekt på framstående teknikers och forskares arbetsvilja. Herr Holmberg anklagade oss i detta sammanhang för att sitta fast alltför mycket i Wigforsska skatteresonemang. Herr Holmberg demonstrerar framför allt att han sitter fast i den anti-Wigforsskampanj som en gång bedrevs, då ett viktigt inslag i den svenska skattedebatten var frågan om tandläkare tog sig extra lediga dagar därför att marginalskatten var för hög på 1940-talet. Nej, herr Holmberg, problemen i den tekniska utvecklingen och de insatser det är fråga om att svenska tekniker skall göra kan vi verkligen diskutera utan att i debatten föra in den svenska inkomstskattens konstruktion. Det är möjligt att herr Holmberg vill föra ett mycket långsiktigt resonemang.

Det är ett perspektiv, som inte alls är ointressant men som ändå är så pass långsiktigt att det inte finns någon mening i att diskutera det i dag. Till herr Dahlén har jag intet annat att säga än att jag är glad över att både från herr Dahlén och herr Bengtson slippa höra kravet på en rundabordskonferens upprepat.

Herr talman! Efter den omfattning som debatten hittills har haft skall jag 1 huvudsak hålla mig till vissa spörsmål som berörs i bevillningsutskottets betänkande. Inledningsvis måste jag säga, att liksom herr Holmberg blev jag mycket häpen över meddelandet att man inom regeringen tydligen vid den överarbet ning som nu sker av skatteberedningens förslag icke ämnar följa skatteberedningens riktlinjer. Detta är, tycker jag, en ganska sensationell upplysning som man har saknat antydningar om hittills. Man trodde att den överarbetning som pågått i ett par år skulle gälla vissa detaljer, kanske viss förenkling av förslaget beträffande administrationen och kanske omfattningen. Men att man skulle helt rata riktlinjerna i en utredning, som tillkommit efter flera års arbete och som beträffande huvuddragen omfattades av en enig beredning, är ganska märkligt. Där fanns dock representanter inte bara för de olika partierna utan också för näringslivet, löntagarorganisationer och andra. Emellertid har reservanterna i bevillningsutskottet ansett att mervärdeskatt bör införas.

Att den nuvarande omsättningsskatten försvagar vårt näringslivs konkurrenskraft gentemot utländska företag är uppenbart för alla. Jag tror inte någon vill bestrida detta. Omsen på investeringar liksom energiskatten ökar kostnaderna såväl för de varor vi exporterar som för de varor vi producerar för hemmamarknaden. I sistnämnda fall gynnas länder som exporterar till Sverige genom system som medger avlyft av indirekt beskattning vid export. Om man skulle försöka tillämpa motsvarande system med avlyft av de moment av omsättningsskatten som ingår i priset för våra exportvaror, skulle detta bli en ytterligt komplicerad sak. Jag tror också att det skulle vara svårt att få detta godtaget vid en uppgörelse med andra länder. En omläggning däremot av den nuvarande indirekta beskattningen till en generell indirekt be skattning av mervärdeskattens typ skulle innebära att investeringsbeskattningen försvinner. Även utomlands tror jag att en sådan åtgärd skulle få verkningar, bl.a. genom sannolika lättnader i de extra exportavgifter som vissa EEC-länder nu tar ut på svensk export till dem.

Det är min övertygelse att detta har varit ett av de skäl som gjort att t.ex. Danmark nu fattat beslut om mervärdeskattens införande. I samband med införandet av en sådan skatt skulle också förutsättas avveckling av ett flertal punktskatter med undantag för skatter med speciell motivering. Jag behöver inte närmare räkna upp de reformer som detta skulle innebära, eftersom herr Bengtson har räknat upp dem noggrant. Därtill kommer att dessa problem under flera år en eller ett par gånger årligen dryftats här i kammaren. Jag tror därför inte det finns anledning att nu fördjupa sig i sakdebatten. Däremot måste med kraft kravet upprepas på att en reform verkligen kommer och att den kommer utan dröjsmål. Oppositionspartierna är eniga i kravet att ett regeringsförslag om mervärdeskatt skall föreläggas nästa års riksdag. När statsrådet Wickman gång på gång säger att han »tror» att det är så och så, att han »inte tror» att den här skatten är så bra, att han »tror» att det finns bättre o.s.v. vill jag påpeka att kanske mer än hälften av den svenska väljarkåren tror att mervärdeskatten är av stor betydelse såsom ett led i en stor skattereform. Jag vet inte om den tro som regeringen och dess parti företräder bör ha större bevisvärde än den tro som andra hälften av väljarkåren har.

Det kan vi tyvärr inte göra nu, eftersom statsrådet Wickman inte ville gå närmare in på problemet. När oppositionspartiernas representanter i bevillningsutskottet i sin reservation nr II ger uttryck för uppfattningen att en proposition om mervärdeskatt bör avlämnas till nästa års riksdag, har bevillningsutskottets majoritet anfört allehanda argument för att på den punkten inte behöva ha någon åsikt alls. För utskottet tycks det inte vara angeläget att ens behöva uttala önskvärdheten av att en reform kommer snarast möjligt. Utskottet tycks vara belåtet med den nuvarande utredningslunken och tar tydligen emot vad som sedan kan komma från regeringen i förvissningen om att det är det bästa.

Nu vet man tydligen inte alls om förslaget kommer nästa år, även om det sägs i bevillningsutskottets betänkande att utredningen skall vara klar i höst. Efter statsrådet Wickmans meddelande här vet man knappast vad man skall tro. Någon strävan efter ett snabbt resultat har i varje fall inte förmärkts. En av de invändningar mot mervärdeskatt som brukar framföras är att den skulle belasta konsumenterna. Statsrådet Wickman har flera gånger i dag varit inne på det resonemanget. Skulle man dra slutsatsen efter hans första anförande, skulle mervärdeskatt vara direkt skadlig. Senare har han modifierat sitt uttalande, så att skatten, även om den inte är skadlig, i varje fall inte är bra. Den starka konkurrens som råder mellan svenskt näringsliv och utländskt både i fråga om den svenska exporten och den svenska importen för hemmamarknaden tycker jag i viss mån jävar påståendet om att en mervärdeskatt skulle komma att speciellt belasta konsumenterna. En förstärkt konkurrens måste väl ändå vara till fördel för konsumenterna, såvitt jag förstår.

Dessutom vill jag framhålla att mervärdeskatten avsågs bli kombinerad med överförande av vissa sociala avgifter på företagen, till lättnad alltså för enskilda. Det måste även förutsättas att ett införande av en generellt verkande och konsumtionssneutral indirekt skatt av mervärdeskattens typ utgör en integrerande del i en total skattereform, som alltså innesluter även andra spörsmål än de som direkt berör näringslivet. Det finns för övrigt aktuell anledning att verkligen på allvar fråga sig om vi kan fortsätta med nuvarande skattesystem, så tillkrånglat, invecklat och svårförståeligt som det faktiskt är. Typexemplet ges i år när taxeringsnämnderna talar om en rekordartat stor felprocent i deklarationerna. Medborgarna har inte förstått vissa nyheter i systemet. Det är klart att nya förhållanden nödvändiggör tillägg och ändringar också på beskattningens områ de. Dessa tillägg har emellertid blivit så många att hela systemet verkar förvirrande. Redan av detta skäl är därför en total skattereform högst motiverad. Folkpartiet har, såsom berörts tidigare i dag, med hänsyn till det samhällsekonomiska läget ansett det omöjligt att i år förorda någon försvagning av budgeten. Vi har alltså inte framlagt några förslag till skattesänkningar. I den mån vi föreslagit höjningar av vissa utgiftsposter har vi försökt balansera detta på inkomstsidan eller med besparingar, något som i stort sett har lyckats. Däremot anser vi att en kommande skattereform bör innebära vissa sänkningar av den direkta inkomstskatten. Mervärdeskatten bör alltså kompletteras med en justering nedåt av skalorna för marginalbeskattningen och en reformering av grundavdragen för att ge skattelättnad åt personer med låga inkomster. Familjebeskattningen bör reformeras och vissa sparstimulerande åtgärder infogas i den direkta beskattningen. De frågorna har redan berörts i debatten, och jag går därför inte närmare in på dem. Då säger statsrådet Wickman: Varför kan ni inte kräva skattesänkningar i år men kanske nästa år, eller när skattereformen nu kommer? Jag vill på det svara att en mervärdeskatt ökar möjligheterna att sänka den direkta beskattningen. Omsättningsskattens verkningar är nämligen helt andra än mervärdeskattens. Först och främst är omsättningsskatten icke konsumtionsneutral. Dess besvärande verkningar på näringslivet har redan berörts — jag trodde att alla var eniga på den punkten.

Det är en gammal regel, som jag lärde mig här i kammaren för många år sedan, att finansministerns inkomstsiffror och utgiftssiffror av regeringen anses sakrosankta. Varje ändring anses vara ohederlig eller i varje fall vittna om ett mycket dåligt omdöme enligt socialdemokraternas mening. Man utgår nämligen från att inkomstsiffran är given, man utgår från den kalkyl man har och som ligger till grund för beräkningarna. Men den grunden godkänner inte vi. Vi tror nämligen att ekonomin är så beroende av den ekonomiska politik som förs, att om där kan åstadkommas en ändring och en förbättring ger detta också utslag så småningom i inkomststegringar. Därigenom ökas möjligheterna att skapa förutsättningar för skattelättnader. Det är klart att vi aldrig har ifrågasatt några skattelättnader som förstör samhällsekonomin.

är det fråga om en total reform, eller är det bara fråga om en förändring av omsättningsskatten? Därpå svarade inte statsrådet Wickman. Jag skulle gärna velat få ett besked också på den punkten, så att det hade varit lättare att bedöma de spörsmål som vi här diskuterar.

Utskottet hänvisar i båda dessa fall till pågående utredningar. Som tillhörande oppositionen vill jag slå vakt om utredningsväsendet. Jag anser att det har stor betydelse för oppositionens möjligheter att få spörsmål sakligt utredda. Men utredningarna får inte bli organ för att fördröja reformkrav som regeringen och dess riksdagsgrupp inte vill släppa fram. För närvarande händer det att ett par, tre utredningar samtidigt sysslar med frågor som berör samma ämneskomplex; jag har i ett fall varit med om att man staplade fem utredningar på varandra för att bevisa att ett förslag var omöjligt att genomföra, ty alla fem skulle nödvändigtvis vara klara innan man kunde angripa spörsmålet med ett lagstiftningsförslag. Det kan inte vara rimligt att den ordningen får fortsätta. Jag anser — om jag får göra den lilla utvikningen — att när Kungl. Maj:t tillsätter utredningar borde en planering kunna ske så att man inte lappar på med den ena utredningen efter den andra inom i stort sett samma ämnesområde, därför att då försenar och fördröjer man det man vill ha genomfört. Med hänvisning till vad jag nu anfört vill jag framhålla önskvärdheten av att de utredningar som pågår både när det gäller överarbetningen av skatteberedningens förslag i departementet och de övriga utredningar som berör de frågor jag här har nämnt verkligen påskyndas. Jag skall till sist tillåta mig att göra några små reflextioner i anledning av finansministerns uttalanden om samhällsekonomin på längre sikt. Detta kapitel innehåller många sanningar men tyvärr ganska litet att ta på när det gäller metoderna för att nå den uppställda målsättningen. Finansministern anför att den inre och yttre jämvikten måste värnas genom en restriktiv efterfrågepolitik samtidigt som underlag för fortsatt ekonomisk tillväxt skapas genom prioritering av de för en snabb produktionsutveckling vitala investeringarna. Men hur detta skall genomföras säger han inte. Man kan göra vissa antaganden på grundval av vad som har skett och av vad som uttalas i kompletteringspropositionen. Återhållsamheten i konsumtionen skulle kunna uppnås dels med skattehöjningar, vilket ju har prövats, dels med restriktioner på sätt som nu har tillämpats på byggnadsmarknaden. På basis härav skulle alltså ökade kapitalresurser tillföras industriinvesteringarna. Tyvärr måste man konstatera att hittills gjorda försök inte utfallit enbart positivt. Statsrådet Wickman var mycket imponerad av resultatet år 1966, när man lyckades starkt dämpa efterfrågeutvecklingen. Jag vill beteckna åtgärderna 1966 som i viss mån en framgång, men åtminstone beträffande konsumtionsnedgången var denna nog också ett resultat av vissa andra omständigheter än regeringens åtgärder. Jag kan t.ex. nämna något som jag inte hörde att statsrådet Wickman tog upp, nämligen det nära samband som nedgången i konsumtionen, särskilt i hushållskonsumtionen, hade med de försenade löneutbetalningarna. Det var ju enorma belopp som under senare halvåret och i många fall först mot slutet av året utbetalades. Att dessa penningmedel icke hade utbetalats tidigare omöjliggjorde helt visst uppfyllandet av betydande önskemål som man annars skulle ha tillgodosett. Pengarna uppsamlades inte alltid i bank utan förvarades troligen ofta hemma. Dessa sena utbetalningar var med all säkerhet en tillfällighet för detta år. Pengarna gick åt rätt snabbt, delvis kanske i slutet av 1966 men också i år. Utvecklingen på sparfronten visar att detta antagande är riktigt. Den 25-procentiga investeringsskatten för vissa typer av byggen har fått följder som pekar på att den dispensmöjlighet som skulle tillämpas undantagsvis torde få tillgripas i större utsträckning än avsett om man vill undvika krisartade företeelser på arbetsmarknaden. Å andra sidan medför skattehöjningar konsekvensstegringar i priser och löner och utgör alltså icke någon slutligt tillfredsställande åtgärd. De bidrar med andra ord till det hot mot det ekonomiska framåtskridandet som finansministern nu är allvarligt bekymrad över, nämligen prisstegringarna. Tron på att man genom skatteåtstramning generelit kan sänka efterfrågenivån är diskutabel. Givetvis kan detta vara möjligt att åstadkomma på enstaka och bestämda avsnitt, men att söka bromsa en inflation med skattehöjningar har alltid varit en tvivelaktig åtgärd.

Jag skulle vilja fråga: Varför just nu? Varför säger finansministern detta först nu, liksom om han först nu hade kommit till insikt om allvaret i den sedan tjugo år pågående inflationsutvecklingen i vårt land? Herr Sträng har ju tillhört regeringen hela tiden, dock bara de senaste tolv åren som finansminister. Hela tiden har penningvärdet fallit, och kostnadsutvecklingen har haft en negativ verkan på olika sätt, som jag inte behöver närmare räkna upp. Några framsteg i bekämpandet av denna utveckling har jag inte kunnat observera. Tvärtom har ju herr Sträng accepterat en fortgående penningvärdeförsämring, inte med 6 men väl med 3 procent om året, ett uttalande som ur alla synpunkter måste betraktas som olyckligt. Får nu årets kompletteringsproposition och uttalandena där tolkas som en omvändelse? Folkpartiet har, liksom övriga oppositionspartier, under många år föreslagit andra åtgärder än regeringens för att nå en objektiv och för alla acceptabel definition av de samhällsekonomiska förutsättningar från vilka en lönerörelse kan utgå. Vi har också fram lagt förslag för att söka ena arbetsmarknadens parter om riktlinjerna för lönerörelsen med hänsyn till föreliggande fakta. Herr Sträng, regeringen och det socialdemokratiska partiet har envist sagt nej under flera år till dessa förslag. Annars hade det kanske inte behövt dröja till 1968—1969 innan liknande försök kan göras. Statsrådet Wickman säger nej till alla de förslag som folkpartiet, centern och högerpartiet har lagt fram. Ingenting kan dessa partier göra bättre än regeringen kan. Vilka märkliga människor! Sedan statsrådet Wickman avfärdat alla förslagen frågar han: Vad vill oppositionen? Vad föreslår den? Jag vill hänvisa till det som vi föreslagit i våra motioner under flera år, som står i våra reservationer och som jag delvis har berört alldeles nyss; olika åtgärder just i syfte att nå det resultat som finansministern eftersträvar. Men jag vill tilllägga någonting som jag har sagt förut i denna kammare: Det är regeringen som regerar. Det är den som skall lägga fram förslag för riksdagen att antas eller förkastas. Oppositionens uppgift är att kritisera och att motivera sin kritik så gott man kan. Men det kan inte vara rimligt att den skall uppträda som något slags biträdande regering, så att den sittande regeringen varje gång kan fråga: Vad har ni för förslag? Så fungerar inte en demokrati. Finansministerns uttalande om samhällsekonomin på längre sikt är en målsättning, och jag kan inte se annat än att den är riktig. Men medlen går han förbi. Det samordnande stabiliseringsprogram som man hoppats på, och som torde vara alldeles ofrånkomligt för ett bestående framtida resultat av åtgärderna är alltjämt så ofullständigt att det närmast är obefintligt.

Herr talman! Den ekonomiska politiken måste utgå från allmänt rådande villkor och förutsättningar på världs marknaden och i sina huvuddrag innehålla rekommendationer till en anpassning efter dessa villkor. Jag skall därför säga så mycket om vår syn på det allmänna konjunkturläget och den sannolika konjunkturutvecklingen för den närmaste tiden som behövs för att motivera våra förslag särskilt i bankoutskottets utlåtande nr 32. I statsregleringspropositionen faller det i ögonen vad som där underlåtes att sägas om den internationella utvecklingen mer än vad som där säges. Det är synpunkterna på tillväxten hittills och sannolikheten av att denna blir långsammare under resten av 1960 talet som är dominerande tema. Stabiliseringspolitiken, som är alternativet till tillväxtpolitiken i viss mening, berörs givetvis — som det förefaller mig dock mest som ett nödvändigt ont. Däremot tar man inte upp sambandet mellan dessa båda slag av politik. Man skulle eljest kunna peka på att den forcerade tillväxttakten under decenniets första del i själva verket är skuld till den avmattning som nu säges förestå för 1960-talets senare del. Just frånvaron av stabiliseringspolitik är i själva verket skuld till att vi nu har sysselsättningssvårigheter. Stabiliseringspolitiken är enligt vår mening alltid nödvändig för att hålla en jämn takt i tillväxten under ett helt skede. Oppositionen har det gemensamt i sin ekonomiska politik att den vill ha större stabilitet i ekonomin därför att den därmed tror sig kunna uppnå bättre långsiktiga resultat än den sparka och spring-politik som regeringen för på den ekonomiska fotbollsplanen. Det som i så gott som alla länder är ett kännetecknande inslag i konjunkturbilden men som inte berörs i statsregleringspropositionens internationella utblick är att lönsamheten i företagen gått ned och att därmed stimulansen till fortsatt tillväxt minskat. Herr Wickman var i sitt anförande inne på denna fråga när han sade om stabiliseringspolitiken i Västtyskland under fjolåret att den varit alltför hård. Det ger mig anledning att återge ett uttalande som görs av doktor Emminger i den tyska förbundsbanken i mars i år. Där sägs följande: »Förbundsbankens tidigare restriktiva politik hade utan tvivel bidragit till att kyla ned den överhettade ekonomin, men den mycket starka investeringsminskningen mot slutet av 1966 var på intet sätt endast eller ens i huvudsak ett resultat av kreditpolitiken. Denna minskning inträffade framför allt på grund av den fortgående kostnadsökningen under flera år och den resulterande urkramningen av vinstmarginalerna på grund av föregående Överinvestering i olika sektorer lika väl som den strukturella koloch stålkrisen, och inte minst på grund av den överdrivna tillväxten av personaloch konsumtionsutgifter i den allmänna sektorn, något som hindrade investeringsutgifter. Det skulle vara illusoriskt att tro att billiga pengar och kreditinjektioner skulle kunna omedelbart återuppliva privata investeringar. För detta ändamål förefaller återställande av normala vinstmarginaler och högre vinstförväntningar vara mycket viktigare.» I Sverige har vi fått en rad företagsnedläggningar av vilka en del inte kunnat undvikas medan andra är en direkt följd av en felinriktad kostnadsfördyrande politik och därför onödiga. Lönsamheten är i dagens konjunkturläge den centrala frågan internationellt såväl som inom vårt eget land, och därför saknar jag i hög grad en utförlig diskussion av vad regeringen tänker vidtaga för konkreta åtgärder för att hjälpa företagen att återvinna sin lönsamhet ävensom ansträngningar att klargöra för allmänheten lönsamhetens ofrånkomlighet. Otvivelaktigt skulle en internationell prisstegring ånyo göra svenskt näringsliv temporärt lönsamt, och när man nu hoppas och tror att konjunkturen vänt, som det heter, ligger väl däri att de internationella varupriserna skulle börja dra sig uppåt. Så har emellertid hittills inte varit fallet. Tvärtom visar indexsiffrorna på en cirka tioprocentig nedgång för de internationella världsmarknadsoch grosshandelspriserna sedan i fjol. Inte heller har jag kunnat finna att den allra senaste tidens tendenser på detta område berättigar till antaganden om en omsvängning. Däremot fortsätter konsumtionsvarupriserna att gå upp utomlands såväl som här hemma, antydande kostnadselementens fortsatta stegring. Vill man ha dessa förhållanden konkret exemplifierade är det bara att peka på prisutvecklingen för två svenska stapelvaror, malmen och träet. Staten har ju själv sitt stora malmintresse i LKAB, som för i fjol fått sätta ned sin utdelning till hälften, en nog så uppseendeväckande åtgärd för ett så stort företag. Bedömningen av konjunkturen för den närmaste tiden blir därför att något ovanligt och oväntat måste inträffa för att man skall våga räkna med en konjunkturförbättring om inte åtgärder vidtages för att förbättra lönsamheten. På det internationella planet skall också antecknas åtgärder som är till för att öka konkurrensen. Kennedyronden har förts till ett slut som från många synpunkter får anses tillfredsställande för Sveriges del. Emellertid kommer den att skärpa konkurrensen och för vår del nödvändiggöra en längre gående kostnadsanpassning. Integrationssträvandena fortsätter också inom Europa med Englands ansökan om inträde i EEC. Sverige avses komma att följa efter. Det är ett för oss nödvändigt steg. Jag skall inte nu gå in mera på den frågan men vill ändå från min sida och med de synpunkter jag alltid företrätt här i kammaren framhålla att vårt land f. n. inte är finansiellt rustat för ett inträde i EEC och att därvidlag åtgärder snabbt bör vidtagas. Det internationella betalningssystemets utformning är alltjämt föremål för diskussioner på det internationella planet, och Sverige deltar. Min syn härpå har jag framfört i tidigare debatter, se nast i fjol. För dagen vill jag endast säga att den internationella likviditeten uppenbarligen inte lägger hinder i vägen för en fortgående internationell inflationsutveckling. I diskussionen om beredskapsåtgärder som behövs för att öka den internationella likviditeten kan bara noteras att Amerika begär omedelbart tillskapande av en beredskapsplan för ökad tillförsel av internationella reservvalutor, en plan som skulle föreläggas Internationella valutafondens möte i september. Detta irriterar de sex och Frankrike mest såsom presumtiva långivare. När Frankrike då svarar med antydningar om att en höjning av guldpriset är den effektivaste metoden att öka den internationella likviditeten, förargar det USA. Gemensamt åstadkommer båda parter att oro och spekulationer på valutamarknaderna uppammas och inflationsfarhågorna accentueras, för vilket båda parter klandrar varandra. För att så övergå till den svenska konjunkturbilden intresserar sig finansministern dock — det måste rätteligen erkännas — för första gången med litet mera allvar för den ogynnsamma kostnadsutvecklingen. Till och med sådana uttalanden som att löneutvecklingen och inkomstutvecklingen — egentligen två nya ord i regeringens vokabulär — går något för fort kan återfinnas. Lönehöjningen blev alltför stor, sägs rakt ut. Otvivelaktigt är det ett närmande under yttersta försiktighet och tveksamhet till oppositionens mera frimodiga uppträdande i dessa frågor. Beträffande lönehöjningarna är det en sak som jag förstår måste uppfattas som verkligt stötande för de människor som träffas av uppsägning. I dessa dagar har många, alltför många människor mist sina jobb därför att företagens inkomster inte förslår. Det måste kännas ovanligt bittert för en människa att komma hem till sin familj med meddelandet om en uppsägning, samtidigt som de som får stanna kvar i jobbet får löneförhöjning, när den uppsagde dessutom måste veta att lönekontot inte räcker till för honom också, just därför att de andra skall ha så mycket mera. Vad än må sägas om det, så inte är den lönepolitik som nu förs en särskilt solidarisk politik. Sedan flera år har vi motionerat om en teknisk utredning av en inkomstpolitik för att stabilisera löner och priser. Riksbanksfullmäktige har föreslagit detta, och högerpartiet står bakom tanken. Regeringspartiet avvisar dock, märkvärdigt nog, även i år förslaget. Arbetsmarknadens parter har emellertid vaknat upp för att något behöver göras. Som första steg överväger de att samordna delar av nästa avtalsrörelse bättre, och det är säkert ett steg i rätt riktning. Arbetsgivareföreningen har föreslagit LO och TCO vissa riktlinjer för avtalsförhandlingarna. Bl.a. tar Arbetsgivareföreningen i sitt förslag upp frågan om fastställande av ett löneutrymme, d.v.s. med andra ord den mångomtalade s.k. lönepottens storlek. Naturligtvis har LO och TCO kommit med kritiska invändningar — vad vore annat att vänta? Icke heller är det något fel av dem att komma med invändningar. De har dock inte vågat ta ansvaret för att helt tillbakavisa propåerna, vilket är förståeligt. Däremot är de ännu så länge ganska passiva och utan egna motförslag. Den som emellertid vill undgå att initiativet glider ur händerna på sig får nog bekväma sig att komma med positiva förslag också och inte förfalla till steril negativism. Vi väntar alltid på att något skall komma även från löntagarhåll.

Vi anser därför att en teknisk utred ning är motiverad, och den kommer jag att yrka bifall till senare. Vidare är det naturligtvis utmärkt att arbetsmarknadsorganisationerna fortsätter med sina funderingar. De stora erfarenheter av avtal och löner som de har förvärvat är en värdefull tillgång, men dessa kan behöva kompletteras med bättre insikter om hur det allmänna fungerar och dettas uppgifter. Det brister tyvärr på det hållet när man gör uttalanden om det allmännas ansvar för att sörja för en stabilitet, som avtalförhandlingarnas resultat i själva verket omöjliggör. Statsrådet Wickman har förlöjligat förslaget på ett samråd i någon form, t.ex. en rundabordskonferens. Om en sådan skall ha framgång beror naturligtvis på hur ett samråd kommer till. Kanske är det också så att den nuvarande regeringen inte har det rätta handlaget därvidlag och av den anledningen känner sig olustig. Emellertid måste enligt vår mening uppläggningen vara den, att man börjar med en teknisk utredning för att få klart för sig vad man egentligen syftar till. Först därefter kan man träda i samrådsdiskussioner. I själva verket har Arbetsgivareföreningen redan påbörjat detta arbete, och vi väntar naturligtvis på att LO och TCO skall framföra sina synpunkter. Enligt vår mening bör också staten se över de tekniska problemen för sin del och konfrontera dessa med dem arbeismarknaden har. Därför menar vi att ett sådant samråd bör komma men först föregås av nyssnämnda tekniska utredning. Inför de lönsamhetsproblem som uppkommit och som jag i det föregående berört söker sig den ekonomiska politiken, som den nu förs, till lösningar innebärande vidgad kreditexpansion med olika metoder. I själva verket är det ett uppkok av välkända inflationsrecept. Man tror sig kunna uppnå lönsamhet inom näringslivet på kredit så att säga. Kreditpolitikens centrala roll understrykes därmed ånyo. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande tagit upp till granskning ett uttalande, som är otydligt formulerat men som brutits ut ur sitt sammanhang, om förhållandet mellan prioriteringar och generellt verkande medel i kreditpolitiken. Någon tvekan om att vi i högerpartiet önskar generellt verkande medel kan naturligtvis inte råda, inte heller om att kreditpolitiken blivit mer generellt inriktad än förut men också fått nya prioriterande inslag. Inte minst är tillskapandet av det nya statliga kreditaktiebolaget ett organisatoriskt instrument för nya prioriteringar. Jag skall i detta sammanhang med ett par ord beröra ett yttrande av herr Einar Eriksson, som i debatten den 3 maj om sparstimulerande åtgärder förklarade att »utbudet av krediter som är det adekvata uttrycket för kapitalbildningen ökat synnerligen kraftigt under framför allt de senaste åren». Det är alldeles riktigt att kreditutbudet ökat kraftigt, men uttalandet är intressant framför allt för herr Erikssons uppfattning, som jag tror delas av många på hans kant, att det adekvata uttrycket för kapitalbildningen just är kreditutbudet. Det är nog på denna punkt som våra uppfattningar bryter sig som kraftigast. Vi tror nämligen inte att kapitalbildningen så enkelt kan bestämmas, att om man bara ökar kreditutbudet så får man också kapitalet bildat. Man får framför allt inflation, om man inte harmonierar kreditutbudet med det därefter genom inkomstökningen följande sparandetillskottet. Det är just den bristen på konsolidering av krediten till ett långsiktsbundet sparande som ger upphov till prisoch lönerörelser samt allmän inflation. Tidigare alltför ambitiösa tillväxtkrav i vårt land, tillgodosedda genom kreditexpansion och med undanskjutande av våra krav på stabilitet, har drivit fram den prisoch kostnadsstegring som nu skadat lönsamheten i företagen och tvingar fram en viss stagnation i näringslivet med bl.a. sysselsättningssvårigheter. Jag tror att detta samband är ett samband som min kollega i denna kammare herr Eriksson bör fundera över. En återhållsamhet i kreditgivningen är nödvändig i detta läge, liksom mänskligt att döma även på sikt — liksom stimulans av sparandet från stabiliseringssynpunkt är oundgänglig. Det måste bli en bättre harmoniering i detta hänseende. Det är det vi saknar. Regeringen har nu frigivit företagens investeringsfonder. Dessa är företagens egna pengar, och inför farhågor om allvarligare sysselsättningssvårigheter i höst är åtgärden naturligtvis riktig, men dels innebär frigivningen tyvärr inte någon förbättring av lönsamheten i företagen utan endast att tidigare uppsamlade reserver äts upp, dels är det ganska alarmerande att det skall behöva vara nödvändigt att falla tillbaka på dessa reserver. Det lovar inte så gott för framtiden som man skulle önska. Herr talman! Jag kan i detta inlägg givetvis inte gå in på alla faser i den ekonomiska politiken. Det skulle trötta kammarens ledamöter otillbörligt. Jag skall därför sluta med att hänvisa till det tiopunktsprogram som återfinnes i reservation nr 4 i bankoutskottets utlåtande nr 32, det som alltså anger högerpartiets syn på vad som bör åtgöras i den ekonomiska politiken. Jag vill understryka vad där sägs, att det behövs ett samlat program av åtgärder präglade av en annan grundsyn på samspelet mellan den ekonomiska politikens hjälpmedel — kort sagt en borgerlig grundsyn. Det är därför med intresse som jag noterar att mittenpariiernas särskilda yttrande väsentligen innehåller samma eller liknande synpunkter som dem vi framfört.

Herr talman! Herr Åkerlund hade älskvärdheten att citera mig i ett anförande som jag höll i anledning av de s.k. sparmotionerna. På citatet är det intet fel, men jag satte inte in orden i det sammanhang som nu herr Åkerlund gör. Jag är väl införstådd med att om man genom ett kollektivt eller ett personligt sparande kan öka kreditutbudet och detta leder till en ökad aktivitet i samhället, så kan det självfallet få en inflationsdrivande effekt. Det medger jag gärna, men här gällde det frågan om huruvida vi hade ett sparande här i landet som kunde anses acceptabelt, I detta sammanhang nämnde jag kapitalbildningen som på de senaste fem åren har ökat med inie mindre än 200 procent. Därmed har vi också självfallet kunnat klara åtminstone större delen av de ambitioner som vi har för att hålla aktiviteten i gång i samhället.

Herr talman! Den kompletteringsproposition som i dag föreligger till behandling skiljer sig icke nämnvärt från närmast föregående års. Här redovisas siffermaterial som upplyser om en utvecklingstrend som minst sagt icke kan anses vara tillfredsställande. Den redovisade texten är för det första mera kortfattad än vanligt, men för det andra kan man trots förklaringar eller rättare sagt bortförklaringar mellan raderna utläsa en skönjbar oro. Den optimistiske textförfattaren förespeglar sin vana trogen trots allt en gynnsam utveckling. Man skulle måhända föreställa sig ett visst släktskap med schlagerförfattaren till »Tro lilla hjärta, bara tro». Av kompletteringspropositionen finner man vidare att nationalprodukten har minskat rätt väsentligt sedan statsverkspropositionen lades fram. Då beräknades den till 2,9 procent, och nu har den stannat vid 2,6 procent. För nästa år förespeglas att den skall kunna nå 3,9 procent. Långtidsutredningen räknade med en årlig ökningstakt under 1960-talet på 4,9 procent. Nu säger finansministern i kompletteringspropositionen att den tänkta ökningen på 3,9 procent innebär en mera normal utvecklingstakt. Han har tidigare aldrig påstått att den då siade 4,9-procentiga ökningen på något sätt var onormal. Regeringens ambitioner anpassas i takt med uppkomna svårigheter för näringslivet, Ang. den ekonomiska politiken, m.m. vilka inie minst regeringen själv bär ansvaret för. Prisstegringarna fortsätter i ungefär samma takt trots en mera balanserad arbetsmarknad och en stramare finanspolitik. Detia torde innebära att finansministerns tidigare uttalade propåer om storleken av penningvärdets fortsatta försämring kommer att infrias över måttan. Statsrådet säger att de ökade prisstegringarna beror på lönehöjningarna, d. v. s. resultatet av de senaste löneförhandlingarna, och i det stycket vill jag ge honom mitt fulla instämmande. I den här skrivningen finns en intressant sak att notera, nämligen finansministerns konstaterande att prisuppgången i ovanligt låg grad betingas av höjda jordbrukspriser. Med tanke på det hårda utspel socialdemokraterna gjorde vid det senaste valet borde detta konstaterande vara en nyttig läsning, inte minst för jordbruksministern. Näringslivets stagnation sägs i stor utsträckning bero på det höga kostnadsläget i vårt land. Industrins minskade investeringar är en mätare dels på det höga kostnadsläget, dels på bristen på riskvilligt kapital. Företagens vinst beräknas nedgå inte mindre än 15 procent. I statsverkspropositionen hade man siat om 35 procent. Detta kommer också att i negativ riktning avspeglas i ett kommande budgetsaldo. Den ekonomiska utvecklingen under första delen i år inger också en viss oro för framtiden. Även valutareserven har ökat, och detta torde i icke ringa grad bero på den s.k. restposten. Inom parentes vill jag säga att även om ingen till fullo har utrett orsakerna, torde mycket ligga i de krediter som tagits utomlands. Måhända blir det betydligt svårare för vårt land i ekonomiskt avseende när dessa pengar skall återbetalas. Utöver detta inger även statens ökade upplysningsbehov, som vi alldeles nyss har hört statsrådet Wickman tala om, oro för framtiden. Mot här angiven bakgrund kan man inte komma ifrån att regeringen bildlikt talat har blivit tagen på sängen. Till yttermera visso kvarstår det faktum att de goda år som vi har bakom oss av regeringen betraktas såsom något evinnerligen bestående. Herr Erlander et compani har, herr talman, med andra ord trott sig regera i bibelns tusenåriga rike. Det har inte fattats varningssignaler från oppositionen under dessa år. Att lyssna och taga lärdom har inte varit regeringens starka sida, även om det detta år från oppositionen redovisas motioner som skulle leda till ett ekonomiskt tillfrisknande. Tyvärr har motionerna avstyrkts av utskottsmajoriteten. Vi upplever i dag att kommande avtalsförhandlingar föregås av överläggningar med berörda intresseorganisationer. Här kommer jag in på samma spörsmål som föregående talare har behandlat. Vårt förslag om en rundabordskonferens sammanfaller väl med dessa nu vidtagna initiativ. Vi tror att resultaten såväl samhällsekonomiskt som i fråga om fördelningen mellan olika grupper skulle få en bättre balans om vårt förslag om en rundabordskonferens bifölles. Den nödvändiga stabiliseringen tror vi kan bättre anpassas till en given situation med inrättande av ett ekonomiskt och socialt råd. Ansvar borde föda ansvar hos dem som makten har. Med en dylik institution skulle man i en besvärlig situation komma bort från partipolitiska och måhända taktiska spekulationer. Jag vill inte på något sätt beteckna det ekonomiska läget såsom katastrofalt i den meningen att det vore befogat med en samlingsregering. Den bör enligt mitt förmenande träda till vid krig och krigsfara. Det allvarliga ekonomiska läget gör dock att av oss föreslagna åtgärder i viss mån skulle eliminera partipolitiska motsättningar utan att partierna fördenskull behövde uppge sin partipolitiska integritet. Med ett ansvar för reformernas bibehållande vill jag mycket starkt stry ka under att varken centerpartiet eller folkpartiet, med ett annat ord kallade mittenpartierna, föreslår någon skattesänkning. Vi tror att vi med en annan ekonomisk politik skulle kunna komma fram till ett läge, där produktionshjulen rullar snabbare och vi på det sättet får in mera pengar till staten. På det sättet skulle vi kunna föra en progressiv reformpolitik. Vi är övertygade om att det virrvarr på skatteområdet som för närvarande förekommer måste bli föremål för beslut om en mera ändamålsenlig och rättvis beskattning. Med de problem som råder för näringslivet och med tanke på de möjligheter vi måhända har att komma med i den stora marknaden måste det betraktas såsom nödvändigt att genomföra den s.k. mervärdeskatten om än i en omvandlad form. Vi vet att vårt broderland Danmark har genomfört en sådan skattereform. Till detta kan fogas att EEC-länderna — såsom jag tror att herr Lundström redan sagt -— vid 1970-talets början kommer att genomföra motsvarande skattereform, I en sådan situation får vårt land inte hålla fast vid ett konservativt skattesystem. Vid en översyn av våra skatter måste nödig hänsyn tas till de låga inkomsttagarna. Det är nödvändigt att skatteskalorna = blir - indexreglerade. Samoch särbeskattningen samt de ensamståendes nuvarande höga skatt bör bli föremål för allvarliga överväganden. När det gäller särbeskattningen bör hänsyn tas till att gifta kvinnor många gånger inte har möjligheter till yrkesarbete utanför hemmet. Personligen anser jag, herr talman, att det är nödvändigt att en framtida särbeskattning tar hänsyn till moderns fostrande gärning under barnens första levnadsår. Jag kommer att i vederbörlig ordning yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Efter den debatt som förevarit i dag skall jag med några ord kommentera bankoutskottets utlåtande nr 32, om vilket herr Dahlén har sagt att det andas förnöjsamhet och stor håglöshet; min naturliga blygsamhet gör att jag inte på samma vis skall försöka betygsätta hans insats i dag. Bankoutskottet har under en följd av år regelbundet behandlat flertalet av de förslag som nu åter framförts. Utskottet har lika regelbundet avstyrkt förslagen. Motionärerna anför egentligen inga nya synpunkter, och eftersom det inte heller tillkommit några nya omständigheter som kunde leda till andra bedömningar än förr om åren har utskottet också i mångt och mycket kunnat falla tillbaka på tidigare uflåtanden i liknande frågor. Den bedömningen delas även av de flesta instanser som haft förslagen på remiss. Årets motioner är uppbyggda på samma sätt som tidigare års. Man utmålar den ekonomiska situationen som katastrofal. Regeringen har genom sin politik fört landet till avgrundens rand; inflationens, stagnationens och arbetslöshetens drakar kommer i vilket ögonblick som helst att sluka den svenska ekonomins sköna prinsessa. I detta ögonblick rycker oppositionen fram som bålda riddare och framför förslag som skulle rädda den sköna. Vad är det då man föreslår? För det första vill man, som vanligt, anordna rundabordskonferenser för samråd mellan regering, riksdag, kommuner, arbetsmarknadsoch näringslivsorganisationer samt fristående ekonomisk expertis. Detta skulle bli ett »väsentligt medel att främja stabilitet i samhällsekonomin». För det andra vill man utreda inrättandet av ett ekonomisk-socialt råd. Naturligtvis är det bra med samråd. Regeringen har också inrättat ett ekonomiskt planeringsråd för ändamålet. Riksdagen själv är ett organ för samråd och debatt. Det är svårt att förstå vad man skulle kunna vinna genom att inrätta ytterligare organ för samråd, och oppositionspartiernas representanter i utskottet har verkligen inte bidragit att göra saken klarare. Skall man bara samråda eller också träffa överenskommelser? Det senare skulle innebära att riksdagen i praktiken avhänder sig en del av sin beslutanderätt och dessutom leda till minskad offentlighet när det gäller viktiga ekonomisk-politiska avgöranden. Typiskt är att förslagen framförts utan någon saklig motivering, utan stöd från flertalet av dem som skulle deltaga i detta förlösande samråd kring ett runt bord. Man berör över huvud taget inte de problem som är förknippade med förslagen, t.ex. avvägningen mellan olika intressegrupper. Man ger inte alls några uppslag till hur ett ekonomisk-socialt råd skulle fungera. Det är faktiskt ganska svårt att ta förslag som framförs på det sättet riktigt på allvar. Lika svårt är det att inse innebörden av den tekniska utredning om en inkomstpolitik som lika troget föreslås år efter år. Man skall ha en inkomstpolitik, men man skall inte ingripa i den fria avtalsrätten på arbetsmarknaden. Det tjänar ingenting till att gå närmare in på detta förslag. Politiska förutsättningar att genomföra det saknas så länge parterna tar avstånd från förslagen. De hittills berörda förslagen torde kunna hänföras till kategorin allmänt välmenande men oklara och orealiserbara funderingar. Framför allt högern skärper sig emellertid till nya attacker. Världshistorien känner begreppet »den öppna dörrens politik». Den svenska historien känner sedan några år en politik som kunde kallas »slå-in-öppnadörrar-politik». Man skall långtidsplanera de offentliga utgifterna. Man skall utreda frågan om programbudgetering. Man skall utreda frågan om avgiftsfinansiering av offentliga tjänster. Allt detta är frågor som i åratal bevakats av regeringen. En långtidsbudget utarbetas varje år sedan början: av 1960-talet och publiceras i kompletteringspropositionen. Ingen vill påstå att den är fulländad. Man möter enorma problem när det gäller prognoser på längre sikt. Metoderna förbättras emellertid, och väsentligt ökade resurser har satts in för att förbättra långtidsplaneringen. När det gäller programbudgeteringen så kan det inte gärna ha varit motionärerna obekant att en stor och omfattande utredning pågått i flera år. Resultatet av den har nu framlagts och är f. n. ute på remiss. Även här möter man dock stora problem när det gäller att omsätta idéerna i praktiken. Att lägga om hela statsbokföringen och få till stånd ett nytänkande på detta område är inte gjort i en handvändning. Vad gäller avgiftsfinansieringen av offentliga tjänster är det närmast genant att nu igen behöva upprepa vad som sagts senast förra året och då t.o.m. i två omgångar, nämligen att dessa frågor intensivt bevakas av myndigheterna på direktiv av regeringen. Man skulle inte vinna något på att sätta i gång ytterligare undersökningar i frågan. De kommunistiska förslagen om en fullständig samhällelig kontroll av investeringsutvecklingen har avstyrkts enhälligt av utskottet. Enligt vår mening är den kontrollapparat man nu förfogar Över tillräcklig. Om man genomför kommunisternas förslag skulle man undanrycka grundvalarna för vårt ekonomiska system och skapa i det närmaste olösliga avvägningsproblem. Därtill kommer att man skulle behöva bygga upp en enorm byråkrati. Det verkar för övrigt som om man i de länder som försökt genomföra en fullständig statskontroll över ekonomin numera är på väg mot större hänsynstagande till marknadens krafter. Det kan, herr talman, räcka med dessa kommentarer. Jag återkommer med yrkanden beträffande bankoutskottets utlåtanden nr 32 och 42 när tiden är inne därför. Nu ber jag att få yrka bifall till ut
Herr talman! Bankoutskottets utlåtande med anledning av motioner rörande den ekonomiska politiken kan ju sägas vara ointressant — det ansåg i varje fall herr Larsson — i den me ningen att det i jämförelse med förra årets utlåtande inte innehåller några större nyheter. En och annan tycker av allt att döma att denna diskussion är en smula enformig. Men det är inte mycket att göra åt den saken under rådande förhållanden. Förklaringen är ju enkel; vi har samma regering som förra året, och besvärligheterna i samhällsekonomin kvarstår eller har i viss mån förstärkts. Partierna på oppositionssidan — som inte heller har ändrat karaktär sedan förra året — har följaktligen anledning att återkomma med likartade motioner. Kritik och förslag har för mittenpartiernas del sammanfaitats i ett särskilt yttrande, vars huvudsakliga innehåll redan varit föremål för åtskilliga kommentarer i denna kammardebatt. Den lika permanenta som viktiga frågan om hur vi i vårt samhälle skall uppnå ett fast penningvärde är bakgrunden till de tre reservationer som biträtts av folkpartiledamöterna i utskottet.

bordskonferenser och värdefasta lån är gemensamma för folkpartiet, centern och högern, medan mittenpartierna stöder tanken på det ekonomisk-sociala rådet. I kritiken av tanken på en rundabordskonferens har framhållits — bl.a. av den föregående talaren herr Larsson — att en sådan inte skulle gå att genomföra därför att endast ett fåtal av de organisationer som skulle vara företrädda vid en sådan konferens vill acceptera tanken. Hur riktigt det än skulle vara i och för sig skulle detta därför inte vara praktisk politik. Min uppfattning är emellertid att förslaget om en rundabordskonferens vunnit i styrka under senare år, särskilt efter den senaste avtalsrörelsen. Herr Åkerlund hade en liknande uppfattning. En hel del av inläggen i den offentliga debatten om frågan om samordnade avtalsrörelser innehåller synpunkter, som väl låter sig förena med motiveringarna för en rundabordskonferens. Vad man kan beklaga är att insikterna om betydelsen av en bredare samordning av avtalsrörelserna kommer först sedan den nuvarande ordningen så påtagligt visat sig vara otillräcklig och föråldrad. Lyckas vi inte bryta den nuvarande utvecklingen, finns det risk för att statsmakterna kommer in i bilden på ett sätt som egentligen inte någon Önskat. Självfallet är det bätire med en frivillig samordning än med en påtvingad underkastelse, men då bör det också vara angeläget att i god tid försöka åstadkomma denna samordning. Efter ytterligare några misslyckade förhandlingsomgångar och en obruten inflationsutveckling är förutsättningarna för en samordning i fria former sannolikt starkt försämrade, och det är en utveckling som ingen vill ha. Därför borde det inte vara så omöjligt att ansluta sig till tanken på rundabordskonferenser eller något i stil med denna modell, som vi ändå stegvis förefaller att närma oss. Statsrådet Wickman ville inte betrakta rundabordskonferenser som något tecken på offensivanda. Han menade att organisationerna begriper dessa sammanhang lika bra som någon annan och att det inte behövs några pekpinnar från statsmakterna. Nej, men det har ju inte heller varit avsikten. Det framhålles i reservation nr 1 vid bankoutskottets utlåtande nr 32 att överläggningarna syftar till ett samråd som »skulle ge en allsidigare belysning av den samhällsekonomiska utvecklingen och konjunkturpolitikens förutsättningar» — alltså ett ömsesidigt utbyte av synpunkter och ståndpunkter för att främja stabilitet i samhällsekonomin. Anser man att detta måste innebära stötande anvisningar kan man finna sådana på närmare håll, nämligen i kompletteringspropositionen. Överläggningar av denna typ skulle av naturliga skäl bli av mera tillfällig karaktär, men det finns också behov av ett fastare organ. Förslag i denna riktning lades fram av folkpartiet redan på 1950-talet. I en partimotion år 1959 talades det om att det i vårt samhälle borde finnas ett forum där företrädare för såväl statsmakterna — alltså både regering och riksdag — som de olika organisationerna på näringslivets och arbetsmarknadens områden samt dessutom oberoende expertis finge tillfälle att söka uppnå en så långt möjligt ensartad bedömning av det faktiska samhällsekonomiska och konjunkturpolitiska läget. Regeringen inrättade 1962 det s.k. planeringsrådet, som herr Larsson omnämnde, och bankoutskottets majoritet menar att detta råd är tillräckligt som kontaktorgan. Det väsentliga är, säger man, att det bedrivs en målmedveten ekonomisk politik för att skapa samhällsekonomisk balans. Det är gott och väl. Men när det nu visar sig att den ekonomiska politiken inte räcker till — i dagens läge är det, som vi har hört, ganska vanligt med sådana omdömen — återkommer vi bl.a. till tan ken på ett ekonomisk-socialt råd, som också herr Sundin berörde för en stund sedan. Bland de spörsmål som ett ekonomiskt-socialt råd skulle befatta sig med framträder, som jag tidigare sagt, inflationsproblemet med särskild styrka. Den erforderliga frivilliga samordningen av de olika intressenas inställning — som är en förutsättning för ett tillfredsställande resultat med bevarad frihet utan ökad stailig dirigering — skulle kunna främjas och underlättas genom att de tyngst vägande intressenas företrädare i rådet kan klargöra sina önskemål, och möjligheterna till frivilliga kompromisser blir belysta. Det skulle bl.a. kunna innebära att man försöker ange ramar som är erforderliga, om man vill att inflationen skall undvikas eller i varje fall begränsas. Om alla gruppers nominella inkomsthöjningar hålls inom snävare gränser än de senaste åren, kan inflationen motverkas och samtidigt den reella inkomsthöjningen och standardförbättringen — som ju är det väsentliga — snarast göras större. Det finns alla skäl att anta att produktiviteten ökar, om rationella ekonomiska dispositioner inte längre försvåras av en kraftig prisstegring och om kapitalbildningen främjas genom att spararnas rädsla för inflationsförluster minskas. Såvitt jag kan se strider inte dessa tankegångar mot vissa av de synpunkter på vår ekonomiska politik och på samhällsekonomin som förs fram i kompletteringspropositionen. Där heter det t.ex., att »erfarenheterna från de senaste åren inskärper betydelsen av att löneutvecklingen bättre anpassas till det samhällsekonomiska utrymmet». Det är naturligtvis riktigt att alla ansträngningar som ökar möjligheterna till en sådan anpassning måste hälsas med tillfredsställelse. Dess bättre förefaller det också som om en bredare förståelse för dessa resonemang växer fram. Var och en kan lätt konstatera att det inte är någon större glädje med mera pengar i lönekuvertet, om man inte också kan köpa mera för dessa pengar. Den tredje reservationen, nr 5 vid bankoutskottets utlåtande nr 32, gäller möjligheterna att stimulera det enskilda sparandet. Vi återkommer här till förslaget att utge ett statligt värdefast obligationslån. Innan det kan ske erfordras emellertid ett klarläggande av de skatterättsliga problem som kan uppkomma i samband med införandet av sådana lån. Vi kräver i reservationen en utredning i detta hänseende. Såväl TCO som KF och Svenska försäkringsbolags riksförbund har yttrat sig tillstyrkande. Herr talman! Denna debatt gäller också bankoutskottets utlåtande nr 40, i vilket utskottet behandlar inkomsten från riksbanksfonden. Den här gången är det fråga om det belopp som skall tas upp i staten för kommande budgetår. Utskottet föreslår 150 miljoner kronor i likhet med riksbanksfullmäktiges majoritet. Vi reservanter anser att det är önskvärt med en ordning som innebär att inleveranserna av vinstmedel från riksbanken till statsverket anpassas till det faktiska resultatet av riksbankens rörelse och att vinstmedlen inte i stor utsträckning hålls utanför riksstaten. Vi föreslår därför att beloppet skall upptas till 200 miljoner kronor. Med anledning av statsrådet Wickmans inlägg tidigare vill jag också påpeka att denna skillnad på 50 miljoner kronor inte har upptagits som någon särskild förstärkningspost i folkpartiets budget. Herr talman! Jag får återkomma med yrkandena när betänkandena föredras.

Herr talman! Det var länge sedan Sverige med skäl betecknades som Sweden the middle way. Den svenska vägen har efter hand alltmer blivit en serpentinväg upp i beskattningens och penningvärdeförsämringens höga alper. I beskattningshänseende har vårt land länge intagit en tätplats, men nu börjar även vår samhällsekonomi att arbeta sig fram till en tätplats i det s.k. inflationsrallyt. Det har gått så långt att 1939 års krona inte är värd mer än 33 öre, 1950 års krona 50 öre och 1960 års krona 79 öre. I slutet av detta år kan 1960 års krona beräknas vara värd mindre än 735 öre, d.v.s. på sju år har kronan förlorat i värde med mer än en fjärdedel. Enbart de senaste åren, 1965 och 1966, har vi haft en i det närmaste femprocentig årlig inflation. Statsrådet Wickman ställer frågan hur stor årlig inflation som kunde anses vara tolerabel. För regeringen synes just den siffra som är representativ för utvecklingen under året vara tolerabel, bortsett givetvis från de allra senaste åren, där t.o.m. regeringen fått vissa onda aningar. De fakta som föreligger om penningvärdeförsämringen som en följd av regeringspolitiken kan inte bortförklaras. Men det mest bekymmersamma i dagens läge är att övriga industristater genom resoluta åtgärder fått sin inflation under kontroll — inflationen där är numera icke obetydligt mindre än vad den är i vårt land. Jag har här i min hand en uppställning över konsumentprisernas utveckling i OECD-länderna sedan 1949. Konsumentprisindex 1949 är i den statistiken lika med 100. Sverige ligger vid siffran 209. Grekland ligger närmast över oss med 222. Under oss ligger Kanada med 146, Förenta staterna 139, Belgien 154, Luxemburg 141, Norge 205 och Danmark med 204. Frankrike har 252, men där är inflationen framför allt hänförlig till den första delen av perioden, medan utvecklingen under de senaste åren varit relativt stabil. Västtyskland har siffran 136, Nederländerna 185, Schweiz 144 och Storbritannien 193. Här hemma går priserna upp, kostnaderna stiger, vårt näringslivs konkurrens gentemot utlandet sjunker trots alla rationaliseringsåtgärder. Men jag tror att det börjar gå upp för svenska folket att det inte är bra som det är, att det är något fel någonstans med den ekonomiska politiken, var det nu kan vara. Sent omsider har det kanske också gått upp för finansdepartementet att det inte kan fortsätta så här länge till. Herr Sträng har otvivelaktigt försökt att bidraga till att hejda inflationstakten. Till de inflationsbekämpande åtgärderna fogas dock alltid tillägget: Vi måste ha oförändrad ambitionsnivå. Det sägs av herr Sträng med ett varnande finger att parterna på arbetsmarknaden har tagit ut högre löner än vad produktivitetsutvecklingen medger. Det är så sant som det är sagt, men trots detta menar jag att det är i någon mån orätt att göra arbetsmarknadens parter till bovarna i dramat. Boven är i stället staten, eller rättare sagt den offentliga sektorn — den och ingen annan — som genom den utgiftsexpansion som släppts lös av stat och kommun skapat det inflationsdrivande efterfrågeöverskottet. Jag vill peka på att medan nationalproduktens ökning i fjol stannade vid 2,6 procent ökade den offentliga sektorns konsumtion med 6,5 procent och dess investeringar på kommunsidan med 10,5 procent, medan den statliga sektorns investeringar sjönk med 2,5 procent. Vissa ansträngningar har förvisso gjorts från statens sida för att minska expansionstakten. Jag vill inte förneka detta och inte heller att man har sökt bromsa efterfrågans tillväxt. Men om sanningen skall fram har åtgärderna när det gäller statsbudgeten i stort sett inskränkt sig till, jag vill inte säga småtterier men helt otillräckliga åtgärder och välmenande cirkulär med förmaning till återhållsamhet. Några allvarliga konstruktiva åtgärder för sanering av budgeten på utgiftssidan har beklagligtvis inte kommit till stånd. Den kommunala expansionen har fått fortgå utan hinder. Jag befarar att vi förr eller senare kommer dithän att något slags högsta tak — yttertak — för det kommunala skatteutjämningsbidraget kan bli erforderligt. Det har i kompletteringspropositionen veterligt inte varit tal om att staten skall dämpa eller hålla den s.k. ambitionsnivån någorlunda inom ramen för vad den ekonomiska tillväxten kan tillåta. Vi måste givetvis se längre än till budgetåret 1967/68. Det beräknade budgetunderskottet för budgetåret 1968/69 på drygt 2,4 miljarder, baserat på en fortsatt utgiftsexpansion av 6,4 procent, kastar en hotande slagskugga framför sig. Jag frågar: Innebär det i kompletteringspropositionen gjorda uttalandet, att det statsfinansiella utrymmet är fullt intecknat och att nya reformer således aktualiserar besparingar på andra områden, ett förpliktigande uttalande från regeringens sida eller kommer det att aviseras nya skattehöjningar? Har herr Sträng gjort klart för sig att gränsen för vad skattebetalarna kan underkasta sig nu torde vara nådd och att skattebetalarna inte kan åtaga sig nya skattebördor? Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som även jag konstaterar att parterna på arbetsmarknaden, enkannerligen SAF, LO och TCO, kommit till insikt om att de måste samverka med den statliga penningoch finanspolitiken i strävandena att få en stabil prisnivå och har upptagit förhandlingar om ett nytt förhandlingssystem med detta mål som riktmärke. Jag vill uttala den förhoppningen att de upptagna förhandlingarna skall resultera i en överenskommelse som i sin mån är ägnad att åstadkomma en viss stabilisering av samhällsekonomin, även om kanske inte alltför stora förväntningar här kan ställas. Erfarenheterna under efterkrigstidea har visat att reallöneutvecklingen nära överensstämmer med stegringen av produktionen per arbetstimme. I den mån de nominella arbetskostnaderna stigit därutöver har de endast orsakat fortlöpande prisstegring. Löntagarna har alltså inte haft någon som helst fördel av de lönestegringar som överstigit produktionsförbättringen. Problemen hör förvisso inte till de enklaste. Jag är emellertid rädd för att ganska stora svårigheter kommer att göra sig gällande vid dessa förhandlingar, eftersom progressivskattesystemet är ägnat att trassla till det hela. Till följd av inflationen har inkomsterna för stora löntagargrupper skjutits upp i allt högre progressivitetsuttag på skatteskalan. Av bruttolönehöjningen har de inflatoriska priserna ätit upp en bit och den höjda progressivskatten en annan bit. än värre är att de genom progressiviteten stegrade lönekostnaderna medfört en rekyl som träffat företagarna med förödande kraft. Arbetsgivarna har med andra ord blivit den part som till icke oväsentlig del fått betala kalaset; i den mån icke de drabbade löntagarna fått vidkännas en reallönesänkning. Progressivskatten övervältras i stor utsträckning genom lönebildningen och blir därigenom en kostnad på företagarsidan. Till saken hör att tjänstemannalönernas andel i den totala lönekostnaden också ökat. Enbart dessa skäl bör vara tillräckliga för att motivera att statsmakterna lämnar sitt bidrag till stabiliseringssträvandena genom att minska de progressiva anspråken på skattebetalarna. Bakom kraven på en minskning av den progressiva skatten står i första hand tjänstemannaorganisationerna TCO och SACO. Högermotionerna, liksom även motioner från mittenpartierna, har tagit upp denna fråga och påyrkar vissa uppmjukningar i skatteskalorna redan nu. Det är kanske icke så mycket skattelättnader som begärs, utan mera ett stopp för den automatiska skattestegringen. Kostnaderna, dvs. inkomstbortfallet i budgeten, blir tillhopa 260 miljoner kronor för nästa budgetår. De täcks genom besparingar på andra håll. För ett helt budgetår blir det något mer än 700 miljoner kronor. Det är inte så stora belopp som det rör sig om för de skattskyldigas del. Den högsta besparingen blir för ensamstående 230 kronor och 900 kronor för äkta makar. Högerpartiet har blivit föremål för kritik för att inte säga starkt klander för våra förslag till ändrad skatteskala. Man har till och med betecknat dem som ansvarslösa. Skattebortfallet täckes emellertid av besparingar på utgiftssidan för budgetåret 1967/68, där lånebehovet i högerpartiets budgetalternativ ligger 545 miljoner kronor lägre än enligt regeringens budget. Däremot — det medger jag har vi helt riktigt inte redovisat någon egen budget för budgetåret 1968/69, där våra skatteskalor skulle slå ut i full blom så att säga med ett skattebortfall på något över 700 miljoner kronor. Skillnaden minskas genom att vi, vilket vi nog kan utlova, kommer att gå emot det bebådade nya anslaget på 500 miljoner kronor till investeringsbanken. Vi ämnar också i anslutning till nästa års statsverksproposition låta oss angeläget vara att föreslå besparingar för att åstadkomma erforderlig balans. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 50 fogade reservationen nr I rörande skatteskalorna och vidare bifall till reservationerna II och III.